Herr talman! I svensk rätt har det alltid beträffande aktier gällt att Tisdagen den äganderätt och rösträtt i svenskt aktiebolag inte kan åtskiljas. Ett av de 20 december 1983 grundläggande dragen i det nu framlagda förslaget tills.k. löntagarfonder är att ägaren, vem denne nu skall anses vara, kan med lagligt tvång förlora sin rösträtt. En första fråga ur juridisk synpunkt blir då: Accepterar svensk ordning det förslag som nu är framlagt? Lagrådet har vid sin granskning utgått ifrån att löntagarfonderna skall anses som ställföreträdande ägare. En andra fråga blir nu: Godtar svensk rättsordning detta begrepp, som i princip är en alldeles ny konstruktion och som aldrig underkastats rättslig prövning? En tredje fråga blir: Kan i så fall detta ställföreträdande ägande bestå efter | det att den ställföreträdande ägaren fråntagits sin rösträtt genom tvång? Enligt svensk rätt gäller alltså att ägande och rösträtt inte kan åtskiljas. I regeringens proposition har inte tagits hänsyn till att systemet inbjuder till konflikter mellan skilda fackföreningar som samtidigt begär rösträttsöverlåtelse. Vad händer med den fackförening som kommer för sent, när rösträtten redan lämnats bort till den fackförening som kom först? Eller vad händer om vi får två fackföreningar som konkurrerar om rösträtten? Eller vad händer om vi får icke-socialistiska fackföreningar, som ställer sig utanför det socialistiska fackföreningskollektiv vi nu har? Vem skall då få rösträtt? De borgerliga ledamöterna i lagutskottet pekade på dessa fundamentala frågor under beredningen i lagutskottet. Den socialistiska majoriteten satte regeringens krav på handläggning utan beredning framför sin grundlagsenliga skyldighet. En parlamentarism på fall för korporativismen. Jag hoppas nu att många svenska företag i allmänna domstolar låter pröva dessa frågor. Skulle de då få rätt kollapsar hela detta ståtliga drömslott av fackföreningsstyrda maktdrömmar. Ett öde de gjort sig förtjänta av!

Herr talman! Det är synnerligen tillfredsställande att vi nu äntligen har kommit fram till den punkt då det är dags att ta ställning till löntagarfonderna. I den fackliga rörelsen har den här frågan diskuterats länge. Inom det förbund jag kommer ifrån — Hotelloch restauranganställdas förbund — har vi också i många år med kraft drivit frågan om de lågavlönades problem. En fråga som naturligtvis även framdeles kommer att dominera våra diskussioner och vårt arbete. Som en omedelbar följd därav kom på ett tidigt stadium upp tankar kring någon form av löntagarfonder. Den solidariska lönepolitiken behöver komplettering för att ett system med lika lön för lika arbete i längden skall vara genomförbart. Det är angeläget att det ändå för löntagarkollektivet som helhet skapas en sådan situation att man i särskilt vinstgivande företag kan få I del av vinsten — för alla löntagares bästa. I vårt förbund har enskilda medlemmar efter omfattande funderingar och diskussioner väckt motioner, som behandlats i sektioner och avdelningar och som sedan förts vidare till våra förbundskongresser. Där har man gång på gång i total enighet fattat beslut om att löntagarfonder bör införas. Vid förbundets kongress 1978 uttalade man bl.a.: ”Motiven för löntagarfonder är flera. Arbetarrörelsens krav på rättvisa och demokrati också i det ekonomiska livet leder naturligtvis fram till krav på delaktighet i företagens vinster.” Man har gett förbundets ledande organ i uppdrag att arbeta för ett positivt resultat för löntagarfonder. Dessa fakta från ett LO-förbund slår hål på den myt som framförts här i dag, dvs. att man inte skulle vilja ha löntagarfonder. Det har tagit tid innan vi har kunnat skönja ett resultat. Men det har nog ändå varit bra att det tagit denna långa tid — eftersom den tagits till vara till att diskutera och penetrera förslag i olika tappningar. Speciellt den nu föreslagna småföretagarfonden, som lagts som en särskild fond till Investeringsbanken, är ett välkommet inslag för en bransch som vår, som till största delen består av mindre företag.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

Herr talman! Jag kan inte säga att jag i och för sig har följt den här debatten med intresse — för det första därför att det inte har varit någon debatt, för det andra därför att det hela inte varit särskilt intressant. Det är snarast fråga om en upprepning av synpunkter av olika slag. Däremot finns det några inlägg som kanske har frapperat och som också kunnat vara intresseväckande. Jag har naturligtvis framför allt fäst mig för de inlägg som har gjorts från fondanhängarnas sida. Jörn Svensson gjorde ett försök till analys från psykologiska utgångspunkter. Han hade inte så mycket tid på sig att utveckla det hela. Det verkade också som om geisten gick ur honom. Men det är klart att han hade vissa poänger — och framför allt hade han kanske haft det om han hade försökt förstå varför det är sådant motstånd mot genomförandet av fonderna. Sven Aspling var inne litet grand på ett försök att se tillbaka. Men det stannade i stort sett vid att Sven Aspling konstaterade att de gamla augurerna nog ändå skulle ha gett sin välsignelse till vad som nu är för handen. Hur som helst — om man ser litet närmare på vad som nu förestår, så kan vi konstatera att socialdemokratins akilleshäl alltid har varit socialism och socialisering i alla dess olika former. Människorna har genomgående visat sig ointresserade — ja, människorna har avvisat varje tillfälle då socialism och socialisering har förts på tal. Vid några val har socialdemokratin engagerat sig i socialiseringsfrågan. Det gällde 1920 och 1928. Vid bägge tillfällena var resultaten inte särskilt lyckosamma. Tvärtom kan man konstatera att det har varit mest lyckosamt för socialdemokratin när man har försökt framstå som När valet vanns 1982, så var det knappast på grund av den Tisdagen den socialiseringstendens som fanns i det, utan snarare på grund av att man 20 december 1983 försökte skymma undan den socialisering som komma skulle. Så kan vi nu konstatera att cirkeln har slutits. Det som började 1882 så trevande i August Palms program, som i stort sett var en dålig översättning av Gothaprogrammet, har nu resulterat i den största socialiseringsaktion som vårt land har sett. Men jag måste kanske, för att tillfredsställa Jörn Svenssons intellektuella anspråk, klargöra vad jag menar med socialisering. I det här fallet kan det väl inte råda någon tvekan. Det är ett överförande, om inte direkt i samhällets ägo, så i varje fall ett överförande till vissa fonder av det ägande som tidigare har funnits. Jag frågar mig då: Varifrån har socialdemokratin tagit dessa förebilder? Har man tagit dem utifrån, från några andra länder? Nej, partikollegerna i västerlandet har genomgående avvisat liknande framstötar. Finns det några svenska förebilder — i äldre tiders debatt? Ja, det finns faktiskt vissa tecken på det. Sedan man i början av detta århundrade hade rensat bort den marxistiska bråten, utspann sig så småningom -— särskilt efter första världskrigets slut — en livaktig debatt om socialismen. Under år 1919 publicerades en mängd artiklar om gillesocialismen, vars engelska idéer alltså nådde Sverige. Det var ett fåtal som godtog gillesocialismen, men Wigforss var en av dem som gjorde det. Vid 1920 års socialdemokratiska partikongress ordnades en särskild debatt om den s.k. industriella demokratin. Debatten inleddes av Wigforss, som särskilt betonade den gillesocialistiska teorin och tänkte sig den industriella demokratins införande såsom ett led i socialiseringen. Arbetarna borde successivt kunna bli ledare av företagen. Först skulle de få rätt att tillsätta vissa tekniska ledare, sedan skulle de också få ledningen i fråga om produktionens avsättning. Wigforss talade också om ett system av arbetartruster under statlig ledning. Äganderätten till produktionsmedlen skulle möjligtvis alltjämt ligga hos staten. Detta är i och för sig det intressanta. Det är det som gör att man kan säga att gillesocialismen inte helt anammades. Detta, herr talman, är den närmaste förebild som jag har kunnat finna inom den socialdemokratiska debatten i Sverige. Men det är kanske symtomatiskt hos en rörelse som i varje fall av dess belackare sägs sakna framtidsidéer, att man söker sig tillbaka till de fornstora kampdagarna, att man plockar upp bland gammal bråte. Annars kunde man i och för sig inom socialdemokratin ha lärt sig av fortsättningen. Socialismen och socialiseringen begravdes mellan 1920 och 1932 i socialiseringsnämnden under Sandlers ledning. Då olika problem aktualiserades fungerade socialiseringsnämnden närmast som en avledare. Socialiseringsmystiken kunde på det här sättet bevaras. Under hela 1930-talet dominerade sedan välfärdstanken. Sven Aspling må tycka illa vara — han lät påskina det i sitt anförande tidigare i kväll = men Per 177 Albin Hansson avvisade faktiskt tanken på socialisering, och han gjorde det ordentligt, år 1936 då han sade: ”För hela vår samhällssyn framträder växlingen i produktionsformerna såsom resultat av en utveckling, som efter hand skapar förutsättningar för högre produktionsformer och gör dessa till nödvändigheter. Därav följer naturligt, att vi icke betrakta socialiseringsprocessen såsom avhängig av beslut, möjliggjorda av en knapp och kanske tillfällig riksdagsmajoritet.” Arthur Engberg uttryckte en liknande uppfattning. De borgerliga motståndarna anklagades för att i socialiseringen se något slags konkret åtgärd. Arthur Engberg sade: ”De fabla om möjligheten av att en socialdemokratisk riksdagsmajoritet skulle fatta något slags socialiseringsbeslut och sätta detta i verket.” Över huvud taget var man benägen att se socialism och socialisering som något harmlöst. Än ivrigare sökte socialdemokratin att svära sig fri från socialismen i den mycket intressanta debatt som utspann sig under 1941 och 1942 mellan Svenska Dagbladet och tidningen Social-Demokraten. Rickard Lindström skrev då: ”Frihetsproblemet är vår tids största problem. Om detta är den svenska arbetarklassen starkt medveten. Skulle våra arbetare ha att välja mellan ett socialistiskt tvångssystem, som förkväver all inre frihet, och en ”borgerlig” ekonomi, som medger sociala skyddsåtgärder, facklig förhandlingsfrihet och en dräglig ekonomisk standard samt på samma gång bevarar den politiska friheten, är vi övertygade om att de valde det senare.” Därmed ansåg också Svenska Dagbladet saken avgjord. Man trodde på socialdemokratins ärliga vilja. Men det var då det! Det är förvisso trots allt, Sven Aspling, stor skillnad på Per Albin Hansson, Arthur Engberg, Rickard Lindström och dagens socialdemokratiska makthavare, för vilka ett kortfristigt genomförande av en korporativistisk socialism betyder mer än det samförstånd som så länge trots allt har satt sin prägel på den svenska nationen. Man har blivit så förblindad av maktens berusning och sina socialistiska doktriners förträfflighet, att man gärna offrar det samförstånd som vuxit fram genom generationer. Framtidens dom kommer att bli hård över dagens socialdemokrati, som valde konfrontation och utnyttjade den tillfälliga riksdagsmajoritet som Per Albin Hansson inte kunde drömma om att utnyttja 1936. Det hela är att beklaga, ty i stället för en oförsonlig politisk strid skulle vi nu behöva samförstånd och nationell enighet i de kriser som förestår. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på propositionen och bifall till alla de reservationer där moderater förekommer.

Herr talman! I debatten rörande löntagarfonderna har frågan om dessas grundlagsenlighet berörts bl.a. i den moderata partimotionen. Det har ju från en del håll satts i fråga om grundlagen tillåter att medel förs över från vissa företag för att användas av löntagardominerade organ i löntagarkollektivets intresse. Även Europarådskonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har åberopats mot ett införande av löntagarfonder; enligt konventionen skall envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom lämnas okränkt och må ingen berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i bl.a. lag. Den konstitutionella frågan har varit föremål för en grundlig analys i den juridiska litteraturen, bl.a. Strömholm i Svensk Juristtidning 1976 s. 452 och Brunfelter i a.a. 1983 s. 295. Tunga argument mot fondförslaget från författningsenlighetssynpunkt har förts fram. I några remissyttranden över de tre utredningar — vinstdelningsgruppen, placeringsutredningen och Edinska fondgruppen — vilkas arbete tillsammans utgjort underlag för regeringens proposition om löntagarfonder har frågan om förslagens grundlagsenlighet ävenledes tagits upp, men inte närmare utvecklats. Senast har lagrådet, i det här fallet f. d. regeringsrådet Lidbeck, regeringsrådet Brink och justitierådet Heuman, i sitt yttrande över propositionen berört frågan. Lagrådets slutsats är att någon erinran mot det föreslagna löntagarfondssystemet inte kan göras från grundlagsenlighetssynpunkt. Lagrådets kortfattade motivering till detta ställningstagande är att de medel som förs över till löntagarfonderna tas ut genom statliga skatter, fastställda i den ordning regeringsformen föreskriver, dvs. genom lag; även tilläggspensionsavgifter torde enligt lagrådet få anses vara skatter. Regeringsformen föreskriver inte heller något hinder mot att specialdestinera skatter, dvs. att ställa statens medel till förfogande för organ i vilka en viss grupp av medborgare har tillförsäkrats ett avgörande inflytande, konstaterar lagrådet. I fråga om förslagets förenlighet med Europarådskonventionen anser lagrådet att dess bestämmelse om att ett ingripande måste ha sin grund i ”det allmännas intresse” får anses uppfyllt i och med att medlen tillfaller AP-fonden och förvaltas av offentligrättsligt reglerade organ. Det förhållandet att förslaget även har andra syften, såsom att stärka löntagarinflytandet i näringslivet, ”synes inte böra leda till en annan bedömning”. Såsom lagrådet inledningsvis konstaterar i sitt yttrande har löntagarfondsfrågan under de senaste åren stått i centrum för den politiska debatten, en debatt som har kännetecknats av djupgående motsättningar mellan förespråkare för ett fondsystem och motståndare till systemet. Lagrådets ställningstagande är mot denna bakgrund inte förvånande. I enlighet med svensk tradition har lagrådet såsom rättsligt organ kommit till det resultat som är politiskt minst kontroversiellt. Visserligen innebär lagrådets uttalande i grundlagsfrågan ett stöd för fondanhängarna, men det uppfattas säkerligen såsom mindre uppseendeväckande än om den rättsliga analysen hade gått regeringen emot. Lagrådet har således i stort lyckats stå utanför den politiska striden. Därmed är dess integritet och oväld bevarad. Förslaget till löntagarfonder har genomgått den föreskrivna rättsliga prövningen. Grundlagsreglerna har iakttagits. Formkraven är uppfyllda. Kvar finns bara en del frågor som lagrådets yttrande inte besvarar: Hur hade bedömningen blivit om förslaget även prövats mot grundlagens bestämmelser, att varje medborgare vilkens egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder som bestämmes i lag ? Hur hade analysen utfallit om regeringen inte i sista ögonblicket beslutat ge förslaget om vinstdelning etiketten skatt? Finns det någon gräns mellan skatt och tvångsöverförande av lös egendom eller konfiskation? Är ett företags äganderätt till vinst sämre skyddad än dess äganderätt till t.ex. fast egendom och anläggningstillgångar i övrigt? Är den svenska grundlagens egendomsskydd annorlunda än det skydd Europarådskonventionen uppställer? Naturligtvis har inte lagrådet haft anledning att besvara dessa frågor. De berör ju inte löntagarfondsförslaget direkt utan är hypotetiska, liksom följande exempel. Med en rösts övervikt antar riksdagen en ny skattelag, som ålägger alla företag en skyldighet att betala 50 26 av sin omsättning i skatt. Skatten skall tillföras Samhällsföretag. De skattskyldiga som inte förmår erlägga skatten — och det torde bli många — blir på sedvanligt sätt föremål för exekutiva åtgärder, dvs. konkurs och utmätning, varefter egendomen kan överföras till Samhällsföretag. På ett smidigt sätt har näringslivet ”församhälleligats”, dvs. demokratiserats. Äganderätten har placerats där den enligt många hör hemma, nämligen i folkets hand. Det hela har kunnat ske utan grundlagsändring.

Till skillnad från vad som gäller vid dessa fall behöver någon ersättning inte utges vid den äganderättsöverföring som sker genom ”beskattning”. Det enda som skulle omintetgöra en sådan tolkning av lagrådets nu gjorda ställningstagande vore att materiellt pröva om allt som betecknas såsom skatt också rättsligt sett är det eller om det skall anses vara något annat — med därav följande konsekvenser. I fråga om löntagarfondsförslaget lär dock någon sådan prövning inte komma att göras i Sverige. Den riksdagsbehandling som nu pågår lämnar ju inte utrymme för rättsliga överväganden. Det får vidare anses uteslutet att, sedan förslaget upphöjts till lag, en svensk domstol skulle komma till en annan bedömning än lagrådet — om nu någon medborgare skulle vilja få grundlagsenligheten ytterligare prövad. För den berörde enskilde skulle då bara återstå att gå den mödosamma och osäkra vägen till Europadomstolen. Lagrådets yttrande i löntagarfondsfrågan har emellertid det goda med sig att det bör kunna tjäna såsom inspiration för dem som anser att grundlagens egendomsskydd är betjänt av förnyad uppmärksamhet. För andra innebär Nr 54 yttrandet bara ytterligare en bekräftelse på att vår författning smidigt låter sig Tisdagen den anpassas till varje utveckling i riktning mot ekonomisk demokrati, dvs. vad 20 december 1983 fondmotståndarna vanvördigt brukar kalla socialism. Herr talman! Stämmer inte detta till eftertanke? För mig leder det till att jag yrkar avslag på föreliggande fondförslag och bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.

Herr talman! Om några timmar skall Sveriges riksdag gå till beslut om en av de största och väsentligaste politiska frågorna på många år. Beslutet om löntagarfonder kommer att ha vidsträckt betydelse för hela den svenska ekonomin och välståndsutvecklingen för lång tid framåt. Det är inget tvivel om att det är ett extremt socialistiskt förslag som nu skall genomföras. Det finns många uttalanden från såväl socialdemokratiska politiker som socialdemokratisk press om att detta är det mest socialistiska förslag som någonsin framlagts av en socialdemokratisk regering i svensk riksdag. Löntagarfonderna innebär ett tragiskt steg tillbaka i utvecklingen. De är ett uttryck för en närmast förlegad socialistisk syn, som ständigt vill öka statens och fackets makt. Förslaget om löntagarfonder har diskuterats och debatterats i en lång rad länder i större delen av Västeuropa. Men inte i ett enda land har man velat ta förslaget till kollektiva löntagarfonder. I inte ett enda land har man velat experimentera med ekonomin i sådan socialistisk riktning som socialdemokraterna i Sverige nu har velat göra. Och det kanske inte är så konstigt. Löntagarfonderna leder till en maktkoncentration som sällan skådats i modern tid. Löntagarfonderna kommer redan inom sex å sju år att ha ett kapital som är tio gånger större än den så kritiserade Wallenberggruppen. Löntagarfonderna leder till att större delen av det svenska näringslivet kommer att socialiseras någorlunda snabbt och framför allt inom en överskådlig framtid. Vi moderater vill i stället ha en fri ekonomi. Där det finns företag i fri konkurrens, där det finns konkurrens mellan olika ägandeformer där skapar man välstånd och frihet. Privata, kooperativa, löntagarägda och statliga företag skall i öppen och fri konkurrens få kapptävla om att producera de billigaste och bästa produkterna. På detta sätt vill vi inte ge företräde åt någon enskild företagsform. Olika modeller skall få visa vad de duger till i fri och öppen konkurrens på lika villkor. Livsdugligheten i de olika ägandeformerna och företagen får fälla avgörandet i fråga om vilka företag som är bäst skickade att bygga upp det svenska välfärdssamhället. Det är det system som ytterst har byggt upp hela den svenska välfärden, f. ö. hela västvärlden. Det är det system som nu stegvis skall sättas ur spel och ersättas med ett kollektivt ägande via fonder. Varför vill inte socialdemokraterna på frivillig väg genomföra kollektiva | löntagarfonder för dem som själva vill vara med där? Det är fritt fram för LO eller det socialdemokratiska partiet att ta ut avgifter av sina sympatisörer 181 eller andra människor som vill satsa på kollektiva fonder. Dessa kan i sin tur få köpa aktier gemensamt och ge makten och inflytandet till ett antal centrala funktionärer. Varför vill man inte på frivillig väg, i fri och öppen konkurrens och på lika villkor pröva sitt system i jämförelse med privata och kooperativa ägandeformer i stället för att med tvång tvinga hela det svenska folket in i ett fondsamhälle? Är det så att man inte själv tror på sina egna idéer, utan måste tillgripa lagstiftning och tvång? Vi moderater vill i stället för en fondernas maktkoncentration ha ett spritt ägande. Därför vill vi satsa på och vidareutveckla det system som i synnerhet gynnar småspararna, nämligen skattesparandet. Den enskilde skall ha del i företagens vinster genom att få det i sitt eget lönekuvert eller som frivilliga vinstandelar. Det är inte fackliga och politiska funktionärer som skall få inflytandet och makten och lönen och eventuella vinstandelar, utan den enskilde löntagaren. Det leder till ägandespridning och maktspridning i stället för socialdemokraternas ägandeoch maktkoncentration genom löntagarfonderna. Ett samhälle måste byggas upp på ett spritt ägande. Ett samhälle byggt på ett frivilligt och individuellt inflytande skapar frihet för de enskilda människorna. Vi vill att alla hushåll skall äga aktier i det svenska näringslivet. Vi vill att människorna skall äga sina bostäder. Vi vill att ägandet inte skall vara ett privilegium för ett fåtal människor eller organisationer. Det är här den avgörande skiljelinjen går. Vi tilltror människorna förmåga att forma sina egna liv. Vi tror att människorna vill ta ansvar och har kunskap för att göra det. Alla fria länder i världen bygger på en fri marknadsekonomi, på ett spritt enskilt ägande. Det är den linjen vi måste bygga vidare på. Låt oss därför hoppas på och arbeta för att löntagarfonderna och fonddebatten blir en tragisk parentes i svensk ekonomisk historia! Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 1,2, 5 och 6 i finansutskottets betänkande 20.

Herr talman! Vi har nyligen fått färska siffror på arbetslösheten i landet. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte har kunnat minska den. I morgon skall riksdagen rösta om införandet av löntagarfonder. Löntagarfonder är något, enligt socialdemokraterna, som kommer att hjälpa vårt land på många vis. Fonderna kommer att förbättra landets ekonomi, de kommer att vara grunden för minskad arbetslöshet och de kommer att ge arbetaren ett större inflytande på sin arbetsplats. Allt detta kommer löntagarfonderna att ge vårt land, enligt socialdemokraterna. Inget av dessa argument är hållbart. Jag vill visa det genom att beskriva för kammaren hur fonderna kommer att slå på några banker och företag inom Hallands län. Varbergs Sparbank, en mycket lönsam bank, skulle ha fått betala i löntagarfondsskatt 2,2 milj.kr. på 1982 års beräkningar. Det betyder för denna bank en ökning av skatten med 200 96. Vad som skall beaktas när det gäller sparbanker är att de inte har möjlighet att nyttja det kapital som betalas till fonderna. Detta beror på bankernas konstruktion. Föreningsbanken, Hallands Regionbank, skulle ha fått betala, om fonderna funnits nu, 1,5 milj.kr. i vinstskatt. För föreningsbankerna gäller samma problem som för sparbankerna. De har ingen möjlighet att nyttja kapitalet i fonderna. För Falkenbergs Varv är denna skatteökning mycket kännbar. De siffror som jag redovisat är beräknade på offentligt material och schablonmässigt framtagna. En viss osäkerhet finns i materialet, men storleksordningen av kostnadsökningen anger en helt klar tendens. Herr talman! Det finns inget positivt i löntagarfonder. Det påstående av socialdemokraterna om landets ekonomi, arbetslösheten och inflytandet på arbetsplatsen som jag återgav i början av mitt anförande är helt felaktigt. Löntagarfonderna förbättrar inte vår ekonomi, de minskar inte arbetslösheten, och löntagaren får inte genom fonderna ett ökat inflytande på sin arbetsplats. En grundläggande förutsättning för att vi skall kunna lösa Sveriges ekonomiska problem och öka sysselsättningen är att vi värnar om den fria företagsamheten, som är livsnerven i svenskt näringsliv och nyckeln till den ökade effektivitet som är nödvändig för bättre ekonomi och ökad sysselsättning. Regeringens förslag om löntagarfonder har sin udd riktad mot den fria företagsamheten och medför också försämrad ekonomi för kommuner och landsting. I stället för löntagarfonder behöver Halland en bättre och företagsvänligare näringspolitik, som stimulerar och underlättar utvecklingen av den fria företagsamheten och ett bättre brukande av länets tillgångar av naturresurser och energi. Inte minst gäller detta skogsoch jordbrukspolitiken. Herr talman! Varje saklig analys visar att kollektiva löntagarfonder inte ger några positiva effekter utan tvärtom öppnar möjligheterna för drastiska förändringar av vårt ekonomiska system, en förändring som knappast kan beskrivas bättre än som en ekonomi av öststatsmodell. Det måste vara ett brett majoritetsintresse i Sveriges riksdag att förhindra detta. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på regeringens förslag om kollektiva löntagarfonder.

Herr talman! Det finns tre viktiga skäl att beröra det sätt på vilket tanken på kollektiva fonder har bemötts av landets tjänstemän och behandlats av deras fackliga organisationer. Ett första skäl är att fondpropagandan så ofta nämner ”löntagarintresset” som något entydigt och självklart. Av landets löntagare är inte mindre än en och en halv miljon tjänstemän. Deras löntagarintresse går rakt emot vad LO kallar ”löntagarintresset”. Ett andra skäl är att fondfrågan har behandlats på ett minst sagt uppseendeväckande sätt inom tjänstemännens fackliga organisationer. Ett tredje skäl är att LO och socialdemokraterna visat ett starkt intresse av att förmå TCO, med ca en miljon medlemmar, att sluta upp bakom kraven på kollektiva fonder. Ja, man har t.o.m. sagt att om TCO inte infogar sig i en gemensam ”löntagarfront” i denna fråga, skulle det bli omöjligt för regeringen att alls föreslå riksdagen några kollektiva fonder. Ändå ligger det i dag en proposition på riksdagens bord. Det innebär ingenting annat än att regeringen helt nonchalerar tjänstemannaopinionen i Sverige. Herr talman! Jag vill börja med frågan om hur landets tjänstemän har bemött tanken på fackligt kollektivt ägande kontra enskilt ägande. Många har pekat på svårigheten att pejla opinionen i en fråga om så krångliga konstruktioner som löntagarfonder. Men dessa konstruktioner bygger ju ytterst på en värderingsfråga, som alla kan och bör ta ställning till: Skall vi i vårt land gå in för en ökad facklig ägarmakt eller en ökad enskild ägarmakt? Det är det frågan gäller. De värderingar en person har i denna grundläggande fråga avgör om han eller hon kommer att vara för eller emot de föreslagna löntagarfonderna. I denna grundläggande värderingsfråga har tjänstemännens opinion sedan 1976 mätts i upprepade årliga undersökningar. Redan vid den första undersökningen 1976 framkom att endast 18 96 ville ha ett ökat fackligt ägande i företagen. Mot detta stod att inte mindre än 63 9 ville att det enskilda ägandet skulle öka. Hur har opinionen utvecklats från 1976 till 1983, under dessa år av heta löntagarfondsdebatter? Det har successivt skett en skärpning av tjänstemännens opinion. Vid den senaste undersökningen våren 1983 visade det sig att andelen som föredrar kollektiva löntagarfonder har minskat till under en tiondel, eller noga räknat 9 96 av alla tjänstemän. De som väljer ett ökat enskilt ägande är nu inte mindre än fyra femtedelar av alla tjänstemän — 83 I. När bara var tionde tjänsteman vill ha facklig ägarmakt och mer än fyra femtedelar uttalar sig för enskilt ägande, då tillmötesgår riksdagen inte något ”tjänstemannaintresse”, om den beslutar att införa kollektiva löntagarfonder. Hur har då tjänstemännens fackliga ledare agerat under ett decenniums fonddebatt? Till en början drev TCO frågan ganska opartiskt. Den rapport, kallad Löntagarkapital, som framlades vid kongressen 1976 innehöll även ett individuellt ägaralternativ. Vid kongressen 1976 diskuterade man frågan om man skulle höra medlemmarnas åsikter genom medlemsomröstning. Så småningom breddades medlemsmotståndet till ett principkrav på att facket skall anordna medlemsomröstningar, innan det tar ställning i samhällsfrågor. En rad spontana arbetsplatsomröstningar har anordnats utan fackets medverkan landet runt. Två TCO-förbund har själva anordnat fondomröst ningar i fackets egen regi. I alla dessa olika omröstningar har Nr 54 opinionsundersökningarnas resultat bekräftats: en massiv majoritet vill säga Tisdagen den nej till kollektiva fonder. 20 december 1983 Allt detta har lett till att man nu, på högsta nivå inom TCO, börjar dra slutsatser av de gångna årens många konfrontationer med medlemmarna. Nu Löntagarfonder talar man öppet om att koncentrera arbetet till de centrala fackliga uppgifterna och i minskad utsträckning ge sig in på sådana samhällsfrågor där riksdagen är ett givet forum. Herr talman! Att de fackliga ledarna drar dessa slutsatser är ett starkt skäl för riksdagen att inte införa några kollektiva löntagarfonder. Vi bör i stället stryka ett streck över förslaget och minnas det som ett exempel på hur en politisk fråga behandlats på fel sätt under en gången tid. Slutligen kan vi konstatera att förhoppningarna om en enad ”löntagarfront” för kollektiva fonder har grusats helt och hållet. Ett intensivt och långvarigt arbete från ledningen i TCO och dess förbund har misslyckats fullständigt. Ändå lägger regeringen nu fram en proposition om kollektiva löntagarfonder. Det sker som en eftergift till LO:s ledning och trots att alla vet att också LO-medlemmarnas majoritet är emot en ökad facklig ägarmakt. Kanske regeringen upplever sitt handlingssätt som ”strongt” och ”modigt”, när den trots opinionsmotståndet lägger fram sitt förslag. Men nog blir man betänksam när man ser vilka svårigheter som TCO:s ledare fått när de försökt gå emot sina medlemmar i denna fråga. Borde vi inte inse att även regeringens och riksdagens rykte riskeras, om vi försöker vara lika ”stronga” och ”modiga” mot folkopinionen? Herr talman! Om socialdemokraterna med kommunisternas hjälp driver igenom förslaget till kollektiva löntagarfonder, har de också från samma stund utmanat en majoritet av svenska folket. Den majoriteten är sammansatt av löntagare av alla kategorier: de som arbetar på verkstadsgolv liksom de som arbetar på kontor samt företagare, stora och små. Från denna stund börjar kampen i den fråga som måste dominera 1985 års valrörelse. Det är kampen för att mobilisera en majoritet av svenska folket för en avveckling av det fondsamhälle som aldrig får bli någonting annat än en parentes i ett försök att göra Sverige till ett socialistiskt land. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet undertecknat.

Herr talman! Dagens debatt har i långa stycken varit en orgie i angrepp mot fackföreningsrörelsen. Rader av talare har äntrat den här talarstolen för att peka ut fackföreningsrörelsen närmast som en samling maktgalna potentater utan stöd från sina medlemmar. Vi har också fått höra hur tankegångar som ligger långt tillbaka i det konservativa tänkandet har bubblat upp till ytan. Det har talats om ekonomisk frihet, och man har ställt det begreppet mot begrepp som ekonomisk demokrati. Jag vill säga att den ekonomiska frihet som svenska arbetare har fått 185 uppleva under gångna tider, den kommer vi att med alla till buds stående medel att kämpa emot. Ekonomisk frihet innebär nämligen att kollektivavtalet inte kan ha sin giltighet, eftersom kollektivavtalet inskränker arbetsgivarens frihet att styra och ställa hur han vill med sina anställda. Ekonomisk frihet innebär frihet för ett fåtal, men ett oerhört tvång för flertalet. Det måste alltså ske en begränsning på ett sådant sätt att vi får ett människovärdigt land att leva i. Detta har alltid varit fackföreningsrörelsens utgångspunkt. Och fackföreningsrörelsen består av de många människor som har slutit sig samman för att kunna stå starka gentemot kapitalkrafterna i samhället. Förra gången som riksdagen fattade beslut i löntagarfondsfrågan — det har vi faktiskt gjort — var år 1974. Jag erinrar mig diskussionen då. Det var helt andra tongångar från våra vänner i folkpartiet.

Det skär ganska ordentligt i öronen när man hör företrädare för det partiet uttala sig i dagens diskussion. Nu är det inte längre fråga om att begränsa kapitalklickens makt längre, utan det är glömt. I fråga om kapitalklickens makt vill jag gärna säga att den här hösten har bjudit på ganska belysande exempel.

Jag har hört talas om den oerhörda makt som svensk fackföreningsrörelse har. Men jag har inte märkt ett dugg av den makten i de diskussioner som har förts och som nu förs när det gäller den svenska specialstålsindustrin. De diskussionerna förs på helt andra plan, i helt andra domäner, och utan någon som helst möjlighet till påverkan för de tusentals människor som besluten i själva verket berör. Vi menar att det finns all anledning att peka på den sneda maktfördelning som de nuvarande ägarförhållandena inom svenskt näringsliv innebär.

Vad ni än kallar det löntagarfondsförslag som kommer att ställas under proposition, kommer löntagarfonderna att ha en öppnare insyn, utsättas för en mer ingående demokratisk debatt och kontroll än någon annan ägarform vi har i vårt land. Jag är helt övertygad om att löntagarfonderna kommer att utsättas för den bevakning, det intresse, som bör tillkomma den här typen av verksamhet.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

Herr talman! Vi har nu upplevt en lång debatt om löntagarfonderna. Jag vill kommentera en del påståenden som har förts fram i debatten, både här i kammaren och utanför. Löntagarfondsdebatten har i första hand använts av de borgerliga för att angripa fackföreningsrörelsen. Om man hör på de utläggningar som görs i denna sak, får man intrycket att fackföreningsrörelsen redan i dag bestämmer i stort sett allt ute i företagen. Nu'skall man ta det sista och avgörande steget, nu skall man bli arbetsgivare också. Så har de borgerliga lagt upp resonemanget. Man försöker måla upp en bild av makthungriga fackföreningsfunktionärer som bestämmer allt, sedan saltar man anrättningen med olika tillmälen. Det sista i raden här i kammaren i kväll var galenpannor. Man kan fråga sig om det över huvud taget är vettigt att driva en sådan kampanj, bortsett från att den ger en genomfalsk bild av de förhållanden som fackliga förtroendemän och funktionärer arbetar under. Om inte förr, så kommer verkligheten när löntagarfonderna är genomförda att visa hur fel dessa påståenden är. Jag har oavbrutet varit fackligt aktiv nästan sedan jag började arbeta och innehaft många olika uppdrag, både lokalt och centralt. Därför vill jag påstå att jag vet hur det fungerar i verkligheten. De anställdas representanter är i allmänhet välkomna att vara med och lösa problem när det går dåligt och det är fråga om negativa förändringar. Men när det är fråga om utveckling och satsning på framtiden skall man hålla sig ur vägen. Kan det vara en vettig politik? Det är egentligen den linjen borgarna driver. Jag vill också säga något om s.k. ägardemokrati. Jag har upplevt hur två stora och för sysselsättningen och hela regionen ytterst viktiga företag har förändrats. Billerud och Uddeholm var fram till augusti 1978 två företag med en hygglig spridning av aktieposter. Det fordrades ett rätt stort antal aktieägare på varje bolagsstämma för att fatta beslut i en fråga, och majoriteten var inte alltid given. I dag har ett investmentbolag nästan total makt över båda dessa två företag. Det ena företaget ägs av det andra osv., efter känt mönster. Under tiden som de anställda och andra köpt aktier i det företag de arbetar i eller som finns på orten — många gånger i syfte att stärka företaget — har maktkoncentrationen ökat och fjärrstyrning av företaget införts. De tusentals anställda som varit med och arbetat ihop de stora tillgångarna som finns i företagen och deras fackliga representanter har fått ännu längre till dem som bestämmer över deras framtid. Detta är ägardemokrati i värmländsk tappning. Jag vill påstå att detta är raka motsatsen till spridning av ägande och makt. En post löntagarfondskapital på 8 70 tar inte över makten i dessa företag, men det kan innebära att de anställda kan göra sina röster hörda på ett bättre sätt. Löntagarfondskapitalet kan också stärka den ekonomiska basen vid nyinvesteringar. Det kapitalet skall riktas mot industriinvesteringar på lång sikt och inte användas för kortsiktiga spekulationer. Det blir en tillgång för dem som vill satsa på att utveckla industrin. De som säger sig vara intresserade av att utveckla industrin borde vara intresserade av att nytt kapital skapas, de borde också vara intresserade av att vi genom fondernas tillkomst också får fem styrelser med experttillgång, som kommer att intressera sig för och arbeta med industrin i fem regioner. Det kommer att öka både kunskapen och intresset på detta område. Har man industriarbete som bakgrund och kommer från en industriort är det självklart att man vill hjälpa till att bryta den trend som vi har upplevt sedan mitten av 1970-talet. Löntagarfonderna kommer att vara ett hjälpmedel i detta viktiga arbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget om införande av löntagarfonder.

Herr talman! Små och medelstora företag sysselsätter i dag ca 1,3 miljoner människor. De spelar en avgörande roll för Sveriges näringsliv. Det är hos småföretagen som de flesta uppfinningar sker. Det är dessa företag som i första hand kan skapa sysselsättningstillfällen. Under några generationer har tiotusentals företag inom hantverk, handel, industri och servicenäringar startats. Arbete och trygghet har därigenom skapats för människor i hela landet. Inte minst ute i glesbygderna har småföretagens insatser varit betydelsefulla. Två tredjedelar av dagens börsföretag har en gång startats som småföretag. I ett näringsliv där stora privata, statliga, fackligt ägda och kooperativa koncerner vuxit sig starka är det viktigt att det finns många självständiga, av varandra oberoende småföretag. Småföretagen har en utomordentligt viktig demokratisk funktion att fylla och utgör den bästa garantin mot maktoch ägarkoncentration och bidrar till ett decentraliserat beslutsfattande och till att upprätthålla konkurrensen. Småföretagen utgör en viktig hörnsten i ett pluralistiskt samhälle. Det direkta ansvaret för företagets ledning och skötsel i kombination med det personliga risktagandet kräver ett engagemang som har varit, är och kommer att vara av utomordentligt stor betydelse för näringslivets utveckling. Herr talman! Debatten om löntagarfonder är inte en debatt om tekniska detaljer, som socialdemokraterna vill göra det till. Nej, det är något mycket mer genomgripande. Vad det gäller är att förändra företagsklimatet i Sverige. När nu regeringen i elfte timmen vill genomdriva införandet av ett löntagarfondssystem visar man att man inte förstår hur företagandet — och speciellt då småföretagandet — fungerar i verkligheten. Hur kan man tro att perspektivet om ett successivt ägarövertagande av företagen till politiskt och fackligt kontrollerade centrala fonder verkar stimulerande för svenska företagares satsningar? Företagare är faktiskt människor — inte känslolösa robotar. Den stegvisa socialiseringen av de privata företagen undergräver omvärldens förtroende för företagsklimatet i Sverige. Det är helt obegripligt hur de som säger sig vilja föra Sverige ur den ekonomiska krisen i samma andetag motverkar detta vällovliga syfte genom att införa löntagarfonder. Det är väsentligt för vårt lands industriella överlevnad att människor med vilja och förmåga att skapa livskraftiga företag finner det meningsfullt att leva och verka i Sverige. 4 oktober-manifestationen var ett kraftfullt uttryck för den oro majoriteten av svenskarna känner inför det som väntar efter den 1 januari, om fondförslaget drivs igenom här i riksdagen. Det föreslagna fondsystemet är definitivt inte den ordination svenskt näringsliv behöver för att gå stärkt ur den ekonomiska krisen. Vi saknar helt analys av hur förslagen kan komma att påverka företagsklimatet, företagens investeringar, nyföretagande, expansionsmöjligheterna och sysselsättningen inom näringslivet, inte minst i de mindre och medelstora företagen. Följaktligen har inte heller analyserats riskerna för att småföretagen och deras anställda skall komma i kläm när makten och ägandet över storföretagen koncentreras till en och samma ägare, de kollektiva fonderna. Fackligt styrda fonder tillgodoser självfallet i första hand fackliga intressen. Löntagarfonder kommer att förändra hela vårt ekonomiska system. Den nuvarande marknadsekonomin utmärks av ett decentraliserat beslutsfattande i ekonomiska frågor med många oberoende beslutsfattare, som representeras av både hushåll och företag, både konsumenter och producenter, kapitalförvaltare etc. En effektiv marknadshushållning förutsätter också en fri företagsamhet, dvs. att det kan komma in nya producenter på lika villkor på varje delmarknad. Detta kräver i sin tur förekomsten av både stora och små företag med olika ägargrupper samt goda betingelser för nyetablering av företag. Genom den radikala omstruktureringen och kollektiviseringen av ägandet i svenskt näringsliv samt genom påfrestningar, som systemet via avgifterna utsätter företag för, riskerar de dessutom att hos såväl stora som små företag försvaga viljan till investeringar, risktaganden och nyetableringar. Löntagarfonderna innebär att alla större företag så småningom får en och samma ägare. Det leder till försämrad konkurrenskraft genom ökade löneskatter och vinstavgifter. Löneskatterna slår särskilt hårt mot de arbetskraftsintensiva småföretagen och medför försämrad kapitalförsörjning för de mindre företagen. Miljardbelopp överförs från småföretagen till fonderna för övertagande av storföretagen. Vad finns det i fondförslaget som är direkt positivt för småföretagen? När fondägda företag gör alltmera i egen regi, blir det mindre arbete för småföretagen. Underleverantörernas situation förvärras. Vi får ett minskt nyföretagande och en minskad expansionslust. Politikerna har reglerat, beskattat och subventionerat sönder näringslivet. De har visat att de inte skall gå in i företag och styra. I sådana angelägenheter saknar politiker, liksom fackliga funktionärer både kunskap och lämplighet. Politikerna skall jämna vägen genom att se till att statsmakterna bedriver en ekonomisk politik som främjar lönsamhet och investeringar. Det borde stå klart för alla att trygghet i arbetet, standardutveckling och ökad sysselsättning är helt beroende av att näringslivet kan uppnå en tillfredsställande lönsamhet. Då kan välskötta företag existera och växa, då kan nya företag etableras och då kan vi äntligen komma till rätta med dagens problem. Man sätter inte fart på näringslivet genom att öka dess kostnader, utan genom att minska dem. Det enda som kan rätta till våra allvarliga problem med utlandsskulder, med budgetunderskott, med inflation och med en hög arbetslöshet är att vi förmår skapa ett klimat, där initiativ, företagaranda och tron på ett fritt näringsliv kan existera. Moderaterna vill medverka till att skapa ett sådant klimat, skapa en framtid i frihet där livskraftiga företag är din trygghet. Löntagarfonder behövs inte, löntagarfonder förvärrar krisen. Löntagarfonder innebär socialism. Herr talman! Jag yrkar bifall till de till finansutskottets betänkande fogade reservationerna 1, 2 och 5.
Herr talman! Under de många år som vi diskuterat det s.k. löntagarfondsförslaget — i de något olika former det haft under de senaste åren — har vi talat mycket om företagens situation i fondsamhället. Vi har diskuterat om det i verkligheten blir nya, friska, riskvilliga pengar, som tillförs företagen. Vi har talat om vinstavgifter på ”reala resultat”, avkastningskrav räknat i procent och att hundratals miljoner skall tillföras AP-fonderna. Vi har talat om fondstyrelser, vilkas ledamöter skall väljas eller tillsättas på olika sätt. Den här debatten i en för vårt land fundamentalt viktig fråga har rört sig på ett mycket tekniskt plan. Jag tror att väldigt många människor har uppfattat det som om de inte personligen skulle komma att påverkas så mycket av det nya ekonomiska system som nu skall genomföras. Bland de argument som socialdemokraterna anför för löntagarfonderna borde ju i första hand finnas sådana som för den enskilda människan innebär något positivt i hennes vardagliga situation. Visst talar man från socialistiskt håll om trygga jobb och trygga pensioner och om inflytande, som löntagarna skall få — genom sina fack. Men människor har lärt sig att löften från det hållet är ganska osäkra, och jag tror att man uppfattar dem mer som allmänt stolta deklarationer. Hur blir det för oss vanliga människor att vara konsumenter i Fondsverige? Vi som skall ha en hygglig bostad, handla mat och kläder, läsa tidning, se på TV och kanske göra en och annan resa. Det säger man inte så mycket om från socialistiskt håll, och det kanske inte beror på tillfälligheter eller glömska. De som haft möjlighet att ordentligt sätta sig in i konstruktionen av löntagarfonderna och som i kalla siffror räknat ut alla konsekvenser borde ju känna ett ansvar att ärligt tala om för var och en hur hans vardagssituation påverkas. Verkligheten för den vanlige löntagaren blir den, att både som yrkesverksam och som pensionär kommer han att få mindre pengar att använda för konsumtion. Löntagarna skall ju enligt fondkonstruktörerna tolerera lägre löneökningar. Man får alltså lägre lön och därmed lägre ATP-pension än man annars skulle haft. Ett annat hot mot de pensioner vi nu ställt in oss på att få är givetvis att de fackföreningsägda företagen kommer att minska i effektivitet och därmed lönsamhet. Facken har hittills inte visat sig vara de bästa av företagare. Detta är naturligtvis också ett hot mot sysselsättning och trygga jobb. Av fackens inflytande över produktionen kan vi vänta oss mer regleringar, fler hinder och en monopolisering av näringslivet. För oss vanliga konsumenter betyder det, att vår möjlighet att välja fritt i ett stort utbud av varor begränsas — att bedöma pris och kvalitet i förhållande till vad vi behöver och vad vi är villiga att betala. Det kanske i första ögonblicket inte låter så oroande, men vid närmare eftertanke inser man att konsekvenserna kan bli inte bara irriterande utan också mycket svåra att acceptera. Vad händer i vårt kulturliv då fonderna köpt aktier i bokförlag och tidningsföretag? Vad för sorts böcker kommer den läshungrige att finna på bokhandelsdiskarna och i biblioteken? Vilka filmer kommer att visas när större företag inom filmbranschen ägs av en enda ideologiskt och politiskt inriktad organisation? Innerst inne anar vi nog svaren. Man kan också tänka sig, att den som vill göra en semesterresa till ett populärt resmål kan mötas av beskedet från det fackföreningskontrollerade reseföretaget, att nu anordnas inga charterresor dit. I stället erbjuder företaget resor till länder vars samhällssystem är mer tilltalande av fackliga, ideologiska eller politiska skäl. Detta är inte fria fantasier. I de socialdemokratiska kvinnornas program om konsumentpolitik sägs klart hur man vill styra produktionens inriktning. Herr talman! Det finns många exempel på hur löntagarfonderna på ett negativt sätt påverkar den enskilda människans vardag. Det som jag tror att de allra flesta av oss ändå upplever som det svåraste att acceptera är att regeringen inte bryr sig om att vi människor säger nej utan ändå vill genomföra detta nya, annorlunda ekonomiska system mot vår vilja. Att socialdemokraterna i senaste valet skulle ha fått väljarnas mandat att införa löntagarfonder är inte sant. Det visas av alla de opinionsundersökningar som gjorts. Det som nu sker, det sker mot folkets vilja.

Herr talman! Den som så här dags i debatten har något nytt att säga har nog gjort sig förtjänt av något slags utmärkelse. I mer än tio års tid har löntagarfondsfrågan debatterats, och bara i den här debatten har vi nu ägnat mer än 12 timmar åt att vrida och vända på argumenten. Alla invändningar mot fonder har vädrats, inte sju gånger, utan 70 gånger sju gånger. Att komma med någon ny invändning mot löntagarfonderna måste tillhöra det omöjligas konst. Jag kan bara tänka mig en uppgift som är svårare: att hitta ett argument för socialistiska löntagarfonder. Vid närmare eftertanke är det heller inte nödvändigt att komma med nya argument mot fonderna. De gamla duger bra. De har drivit socialdemokraterna från tuva till tuva. Än har det varit makten över företagen, än bristen på riskvilligt kapital, än att rädda sysselsättningen, än att få fart på investeringarna som varit huvudmotivet för fonderna. Fick bara moder Svea detta trollspö att svänga över nationen skulle allt ordna sig till det bästa. Men hur än skälen knådats har det inte hjälpt. Svenska folket har förhållit sig kallsinnigt eller direkt avvisande. För egen del tror jag inte det är de spektakulära kampanjmetoderna som övertygat svenska folket om att löntagarfonder bör avvisas, utan det ofta upprepade sakargumenten. Svenska folket avvisar nog inte fonderna för att motståndarna ställer till diverse jippon. Det kan möjligen höja kampstämmningen, men det är sakargumenten som gör intryck. Man vill hålla fast vid marknadsekonomin. Man vill äga sitt sparande. Man vill inte att facket också blir ägare av företagen. Jag tror att många som deltar i fonddebatten underskatter människors förnuft och fattningsförmåga. Därför tror jag också att människor är fullt kapabla att skilja på vad som är fondmotstånd och vad som är antifacklig verksamhet. I sina försök att enrollera hela fackföreningsrörelsen på sin sida i kampen för löntagarfonder har bl.a. Olof Palme i denna debatt velat få motstånd mot fonder att vara detsamma som en fientlig inställning till fackliga organisationer. De allra flesta förstår att detta bara är ett debattknep. De flesta anställda tycker att det är självklart att man skall vara fackligt ansluten. Men de tycker också att det är självklart att man tar ställning till frågan om ekonomiskt system den politiska vägen. Efter många konvulsioner har man i tjänstemannaförbund efter tjänstemannaförbund insett detta. Den ärliga och ingående prövning man gjort av frågan inom många tjänstemannaförbund har alldeles säkert ett samband med att tjänstemannarörelsen är politiskt obunden. Hade LO-förbunden betonat sin fackliga uppgift och tonat ned sin roll som socialistisk kamporganisation, är jag övertygad om att samma interna kritik mot fonderna hade växt fram inom arbetarleden som inom tjänstemannaleden. Att många som både är hängivna LO-medlemmar och socialdemokrater är ytterligt svaga i tron på löntargarfondernas välsignelse är ju ingen hemlighet. Facklig tillhörighet och solidaritet bör vara naturligt för den som är anställd. Men då måste också de fackliga organisationerna respektera medlemmarnas politiska integritet. Om man inte gör det kommer facket gradvis att försvaga sin egen ställning. Jag är övertygad om att tjänstemannarörelsen stärkt sin ställning i medlemmarnas och allmänhetens ögon sedan man ställt sig neutral i löntagarfondsfrågan. Valet av ekonomiskt system är i så extremt hög grad en fråga om politiska värderingar. Facket måste stå fritt och oberoende, oavsett vilken regim deras medlemmar röstar fram i allmänna val. Att skilja på fackets roll och de politiska partiernas roll underlättar för den enskilda löntagaren att verka både fackligt och politiskt. Det vore klädsamt om de socialdemokratiska debattörerna ville sluta upp med att bunta ihop fondmotstånd med antifacklig verksamhet. Ni skadar i själva verket den fackliga verksamheten med den debattmetoden. För att sammanfatta så tydligt som det går: Folkpartiet kämpar mot socialistiska löntagarfonder. Folkpartiet vill samtidigt slå vakt om starka, oberoende och demokratiskt styrda fackliga organisationer.

Herr talman! Småföretagen har många vänner, sägs det, och alla partier — även socialdemokraterna — brukar uttala vackra ord om småföretagen, om deras betydelse för utveckling av teknisk förnyelse och förmåga att anpassa sig på en växlande marknad. Det vore, herr talman, rimligt att den politik regeringen för stod i någon samklang med detta fagra tal. Förslaget om kollektiva löntagarfonder gör det inte. Fonderna utgör ett hot mot företagens positiva utveckling och därmed mot sysselsättningen. Sedda ur ett regionalt perspektiv utgör småföretagen en omistlig resurs för att bibehålla den regionala balansen i landet. Lokaliseringsmönstret för dessa företag avviker klart från de större företagen. Småföretagen utgör ryggraden i sysselsättningen i flera tusen små orter runt om i landet. Deras existens och utveckling är av avgörande betydelse för tillgången på arbete och service på dessa orter. De utgör hörnstenar i en balanserad regional utveckling. Dessa företags förmåga att utvecklas är av central betydelse för att exempelvis ge ungdomarna arbete runt om i landet. I mitt eget län, Kronobergs län, finns över 1 000 tillverkande företag och över 2 000 serviceföretag. I hela Småland är motsvarande siffror 6 000 resp. 12 000. 60 96 av dessa företag har mindre än tio anställda. Vad är det, herr talman, för stimulans till utveckling och entreprenöranda som de kollektiva löntagarfonderna skänker denna småföretagsamhet? På vilket sätt tillgodoser fonderna behov som småföretagen och entreprenörerna uttrycker, av mindre byråkrati och krångel, större frihet och en mer generös och ändamålsenlig behandling av exempelvis frågor som rör skatter på arbetande kapital? I debatten i dag har — trots dennas längd — inte förts fram ett enda hållbart argument som visar att fonderna skulle tillgodose sådana behov och önskemål. Tvärtom! Kapitalmässigt kommer fonderna med stor sannolikhet att innebära en långsam avtappning av kapital från småföretagen, pengar som säkert via fonderna kommer att investeras i storföretagens aktier! Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att näringslivet i Kronobergs län via höjda ATP-avgifter med 0,5 90 uttag får en merkostnad på ca 20 milj.kr. Motsvarande siffror för den offentliga sektorn är 8 miljoner. Genom att viss höjning av ATP-avgifterna kompenserar sänkning av lönerna blir det en finansiell belastning på ytterligare 8 milj.kr. Slutsatserna av detta är, herr talman, att fonderna verkar kapitalavtappande. Man dränerar vissa län på kapital till förmån för vissa storstadslän. Det kan vara av intresse att summera fondernas effekt på småföretagen. Finansiellt innebär förslaget att inget nytt kapital tillförs företagen. Tillförs företagsledarkompetens? Svaret på den frågan är nej. Ingen ny kompetens tillförs småföretagen. Tillförs kompetens i vad gäller produktoch marknadskännedom? Svaret är nej. Tillförs kompetens när det gäller personaladministration? Svaret är nej. Löser man med fonderna generationsskiftesproblem i småföretagen? Svaret är nej. Löser fonderna de akuta skatteproblemen i vad gäller arbetande kapital? Svaret är nej. Jag vill då ifrågasätta vad fonderna åstadkommer. Jo, man har med förslaget om fonderna lyckats med den tvivelaktiga bedriften att få merparten av Småföretagarsverige emot sig. Det har manifesterats bl.a. i 4 oktober-demonstrationen, där ett stort antal småföretagare — fyllda av kampanda och tro på enskild företagsamhet — reste till Stockholm. De trodde kanske då, att det fanns en möjlighet att påverka socialdemokraterna vid behandlingen av ärendet. Efteråt — sedan riksdagen har fattat sitt beslut — kan dessa företagare se fram mot en icke-socialistisk valseger 1985, så att fondbeslutet kan rivas upp. Men i avvaktan på detta bidar man tiden. Man avstår i stor utsträckning från att bygga ut, investera och nyanställa. Det innebär att företagarna med eller mot sin vilja lockas till passivitet. Fonderna utgör därför ett hot mot ökad sysselsättning och riskerar att motverka insatser för att förbättra sysselsättningsläget. I stället för att använda småföretagen som en resurs, fylld av kreativitet, skaparglädje och framtidstro, kommer man att passivisera denna resurs i avvaktan på valet 1985. I stället för att man samlar nationen i en tro på framtiden — där alla resurser utnyttjas maximalt — kommer vi fram till 1985 års val att uppleva konfrontation och onödiga motsättningar. Det är så tiotusentals småföretagare känner det i dag. De är djupt besvikna över att finansministerns tal i somras om brett samförstånd inte betyder mer än stöd från vpk. De är djupt besvikna över att deras nej till fonder inte betyder mera när socialdemokraterna sade sig lyssna till olika grupper. Det socialdemokratiska f. d. kommunalrådet från Uppvidinge kommun i Kronobergs län, som tidigare citerats från sin artikel i Dagens Nyheter i dag, uttryckte, tror jag, en stämning som är representativ långt utanför de socialdemokratiska leden. Herr talman! Jag tyckte det var angeläget att förmedla denna bild från småföretagens Småland och belysa fondernas hot mot småföretagen och de små orterna. Fonderna utgör således inget stöd för en aktiv regionalpolitik, vilket har hävdats tidigare i debatten, utan utgör ett direkt hot mot en förd regionalpolitik. Herr talman! Småföretagen har många vänner, sade jag inledningsvis. Det är bra, bara denna vänskap inte begränsas till verbal sådan utan visas i praktisk politik. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på regeringens förslag till kollektiva löntagarfonder.

Herr talman! Fonddebatten har nu pågått under många år. Styrkan i debatten har varierat beroende på vilken nivå de olika utredningarna hamnat på, alltifrån Rudolf Meidners första förslag till P. O. Edins slutliga. De första målen var att stärka löntagarinflytandet, minska förmögenhetskoncentrationen och ge ett ökat stöd för en solidarisk lönepolitik. På senare tid dominerar nya motiv, som nödvändigheten att förstärka näringslivets försörjning med riskvilligt kapital samt en anknytning till ATP-systemet. Debatten om att socialdemokraterna höll på att sjösätta ett nytt ekonomiskt system bidrog till uppmjukningen av argument och detaljer. Huvudprincipen är dock densamma som LO-kongressen beslutade om 1971 och densamma som i Meidnerförslaget 1975 — kollektiva löntagarfonder. I 1982 års valrörelse fördes från socialdemokraternas sida en undvikande debatt om fonderna; det uttrycktes aldrig klart om fonderna skulle genomföras vid eventuell valvinst. Detta visar de undersökningar som gjorts om valrörelsen 1982. En klar majoritet av socialdemokraternas väljare säger sig inte ha uppfattat att fonderna skulle genomföras före 1985 års val. Den nuvarande finansministern skrev till Sveriges företagare: ”Vårt förslag om löntagarfonder tål diskussion och granskning. Vi välkomnar detta —- vi är öppna för kritik och är beredda att ta hänsyn till andra uppfattningar.” Så löd det före valet. Efter valet var inte hänsynen till andra uppfattningar speciellt generös. Finansministerns inflytande på fondförslaget kan inte ha varit stort. Av de remissyttranden som lämnats kan endast ett bedömas som klart ja till fonderna, och det är LO:s. Samtidigt måste LO:s yttrande vara av intet värde därför att LO ju självt har bidragit med förslaget. TCO tar inte ställning och SACO/SR är emot. Flera fackliga företrädare har offentligt uttalat sig mot fonderna. Det finns rörelser inom LO och TCO som öppet propagerar mot fondsystemet. De senast gjorda undersökningarna pekar på ett kompakt motstånd — endast 27 96 anser att fonderna är bra för vårt land. 4 oktober-kommittén samlade människor från alla samhällsklasser. T. o. m. organiserade socialdemokrater har deltagit i arbetet. Vad är det då som driver socialdemokraterna rakt emot opinionen? Kan det vara följsamheten till LO som kräver sin tribut? Nu är socialdemokraterna beredda att tillsammans med vpk genomdriva fondförslaget. Vpk:s hjälpsamhet styrker mig i min uppfattning att detta visst är ett steg på vägen in i ett mera socialistiskt samhälle. För ett år sedan bidrog vpk med att höja momsen 2 26, och i gengäld fick de igenom en utredning om matmomsen och ökade livsmedelssubventioner. Sedan dröjde det inte länge förrän socialdemokraterna konstaterade att någon differentierad moms ej går att genomföra. Nästa steg blev att ta bort stora delar av livsmedelssubventionerna. Vpk fick stå kvar där med lång Den här gången har vpk inte begärt någonting. Man vet vad som bjuds och gör lagom motstånd. Vpk vet att fonderna leder till mer socialism. Enligt centerns uppfattning kommer fonderna att påverka näringslivets utveckling negativt. Att med tvång våldföra sig på näringslivet och halva svenska befolkningen kommer att ge bestående skador på det allmänna näringslivsklimatet och därmed sysselsättningen. I arbetsmarknadsutskottets yttrande till finansutskottet säger den socialistiska majoriteten bl.a. ”att löntagarfonderna är ett viktigt inslag i restaureringen av den ekonomiska politiken. Ett viktigt inslag i denna politik är att åstadkomma en hög och jämn sysselsättning. Syftet med fonderna är bl.a. att stimulera sysselsättningsutvecklingen. En varaktig industriell tillväxt förutsätter enligt propositionen ett stabilt utbud av riskvilligt investeringskapital.” Herr talman! Detta är kvalificerat struntprat. Det är i svårigheterna att få idéer om nya produkter och att få en högre omsättning på världsmarknaden som de stora problemen ligger. Det fattas inte något riskvilligt kapital i näringslivet. Nej, det finns mängder av arbetslöst kapital. BI. a. hjälper näringslivet staten med finansieringen av budgetunderskottet, och det är viktigt att detta minskas. Aktiesparfonderna var ett bra system där näringslivet tillfördes riskvilligt kapital. Nära en halv miljon löntagare har under de senaste åren avsatt åtskilliga miljarder helt frivilligt, men detta system har socialdemokraterna nu avskaffat. Nej, socialdemokraterna kan aldrig övertyga någon om att det varit kapitalbrist i näringslivet. Kan socialdemokraterna f. ö. peka på något lönsamt projekt som blivit vägrat pengar? Löntagarfonderna påstås öka löntagarinflytandet i näringslivet genom medägande. Det är helt uppenbart att socialdemokraterna inte förstått skillnaden mellan kollektivt och enskilt ägande. Socialdemokraterna tror att man löser demokratiproblem genom att ersätta en form av maktkoncentration med en annan. Sanningen är att det är fackliga företrädare som ökar sin makt över näringslivet. Det finns i dag fackföreningsägda företag där enskilda löntagare inte har mer inflytande än i det privata näringslivet. Visst är det märkligt att fackföreningsrörelsen inte skapat några referensföretag där man kunnat peka på just ”medägandets” fördelar. Däremot finns många exempel där utvecklingen varit omvänd, inte bara i inflytande, utan där också anställningstryggheten varit hotad. Centern har som decentralistiskt parti förordat behovet av minskad maktkoncentration inom näringslivet. Införandet av aktiesparfonderna var en del i detta arbete. Vi ställer upp för de företagsanknutna individuella vinstdelningarna. Vi vill satsa på de mindre företagen, som oftast har korta beslutsvägar och där gemenskap mellan ägare och anställda är stor. Vi vill förbättra förutsättningarna för kooperativt ägande. Den negativa påverkan fonderna får på det allmänna näringslivsklimatet och sysselsättningen kommer att förstärkas i redan regionalpolitiskt svaga regioner. Enligt centerns uppfattning får de svaga regionerna avstå kapital till de starkare. Många småföretag saknar förutsättningar för att bli placeringsobjekt, och alla börsföretag ger inte 3-procentig realavkastning. Fondstyrelserna har vidare regionalpolitiskt inte något ansvar eller någon målsättning. I teorin kan det betyda att en fond inte placerar något kapital inom den egna regionen. Det finns stor risk för att det 3-procentiga realavkastningskravet kan styra fondkapitalet till endast ett fåtal regioner i landet. I så fall är löntagarfonderna regionalpolitiskt fientliga. Om fondstyrelsen däremot väljer egna vägar och satsar på förlustföretag, är risken stor att någon avkastning till ATP-systemet inte sker. Då blir också de framgångsrika företagen i regionen lidande, genom att de avtappas på resurser, som slussas över till förlustföretag där sysselsättningen så småningom måste upphöra. Även kommunernas ekonomi kommer att påverkas negativt. Effekten för t.ex. Älvsborgs läns landsting och kommuner redovisas i motionerna 206 och 210. I 1982 års löneläge blir minskningen av resurserna 28,5 miljoner per år. Totalt kommer ca 80 miljoner att betalas in i länet räknat i 1982 års löneläge. Kommuner som redan är hårt pressade får det ännu svårare. Åmåls kommun, som är hårt drabbad av arbetslöshet, förlorar t.ex. ca 400 000 kr. per år på löntagarfonderna. ATP-avgiften till fonderna är 2,4 miljoner. Därtill skall läggas vinstskatten. Det är således åtskilliga miljoner som åmålsborna får lämna ifrån sig till socialdemokraternas löntagarfonder. Frågan är: Vilka företag kommer fonden att satsa på i Åmål? Sparbanken i Alingsås redovisar ett resultat före bokslutsdisposition och skatt på 12,1 milj.kr. för 1982. Skatten på denna summa är 139 000 kr. Om fonderna funnits 1982 skulle sparbanken i Alingsås ha fått betala 1,5 milj.kr. i vinstskatt. Skattebördan ökar från 139 000 kr. till 1,6 milj.kr. Sparbanken i Vänersborg skulle ha fått en skatteökning på 200 26, om fonderna hade funnits i år. Vinstskatten, beräknad på 1982 års siffror, skulle ha blivit 1,1 milj.kr. Jag skall avsluta med att titta på ett mindre företag. Sköntorp AB redovisade ett resultat före bokslutsdisposition och skatt på 1,7 milj.kr. för 1982. Erlagd skatt var 22 300 kr. Om fonderna nu hade funnits, skulle företaget ha fått betala ytterligare 44 000 kr. i skatt. Det är inga små skattehöjningar som sker till följd av de socialdemokratiska kollektiva löntagarfonderna. Införandet av löntagarfonder i vårt land har skapat en våldsam debatt. Inte på mången god dag har nationen varit så delad. Socialdemokraterna tar strid framför samförstånd — den s.k. öppna handens politik har blivit den knutna nävens. När landet är i stort behov av samling, väljer socialdemokraterna strid med de demokratiska partierna, med hela näringslivet och med en kraftig majoritet av vårt lands opinion. Herr talman! Ett sådant handlande kan bara innebära att socialdemokraterna går en kall och mörk politisk tid till mötes.

Herr talman! När socialdemokraterna nu tvärtemot större delen av svenska folkets vilja pressar fram beslutet om kollektiva s.k. löntagarfonder, i vilka de fackliga organisationerna får majoritet, måste man fråga sig hur löntagarrepresentanterna avser att använda sitt inflytande i företagen och hur de så småningom kommer att förvalta sitt ägaransvar. Vilka näringspolitiska visioner kommer att vägleda dem? I LO-80-rapporten konstateras att löntagarfondernas placeringspolitik och löntagarnas ägarinflytande innebär starka krav på att fackföreningsrörelsen bygger upp en egen näringspolitisk kompetens och utformar investeringspolitiska program som väger samman lokala och regionala fackliga gruppers behov med nationella branschperspektiv. I den näringspolitiska rapport som presenterades LO-kongressen 1981 konstaterades att det system som snabbt förenar företagens krav på vinster och löntagarnas krav på fördelningspolitisk rättvisa inte kan uppnås med enstaka punktinsatser i den ekonomiska politiken, utan kräver ett omfattande program som medför kursändringar på många olika områden med sikte på en mer sammanhållen ekonomisk politik och näringspolitik. LO förespråkar där ett system, där de stora företagen i regelbundna företagsvisa förhandlingar med statsmakterna förhandlar om investeringar för forskning och utveckling, om exportprispolitik, marknadsföring, produktivitetsoch kvalitetsfrågor, miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor etc. Enligt samma rapport har arbetarrörelsen alltid sett en central övergripande planering och en styrning av den ekonomiska utvecklingen som de viktigaste elementen i näringspolitiken. Trots de klara rekommendationer som antagits vid en rad kongresser konstateras att någon sådan central planering inte kom till stånd under tidigare socialdemokratiska regeringar. Förklaringen anses vara att regeringen inte bedömt att de medel som den haft till sitt förfogande för att styra näringslivets utveckling varit tillräckliga. LO-rapporten tillhandahåller dessa medel. Rapporten anser att det måste skapas en bred samarbetsvilja som möjliggör förhandlingar och överenskommelser mellan företagen och staten. En grundläggande förutsättning är att löntagarna accepterar större vinster i företagen och att företagarna accepterar löntagarfonder. En nödvändig förutsättning anses också vara att företagarna accepterar en utbyggd och effektiviserad prisövervakning, en aktivare investeringspolitik inom Sverige och en mer restriktiv bedömning av utlandsinvesteringarna. Om denna samarbetslinje inte accepteras av näringslivet, förutses en ogynnsam ekonomisk och politisk utveckling i Sverige. Och så konstaterar rapporten: Ifall arbetarrörelsen vid ett kommande regeringsinnehav inte lyckas uppnå ett samarbete med näringslivet på de villkor vi här angett, måste den, för att om möjligt undvika denna sämsta variant, göra största möjliga insats för att få till stånd en industriell expansion även utan det privata näringslivets medverkan. Det viktigaste medlet härför måste bli en tämligen omfattande reglering av näringslivet och en kraftig utbyggnad av den statliga industrisektorn. I rapporten sägs vidare att det för denna planering krävs en betydande central samordning och avstämning. Staten måste vidga sitt engagemang inom de expansiva branscherna med egna företag i olika samarbetsformer för att få en starkare bas för ett inflytande i näringspolitiken. De expansiva branscherna skall lokaliseras genom löpande branschutredningar inom Industriverket. Det sägs också vara ett samhälleligt intresse att löntagarnas möjligheter att direkt vara med och påverka sådana frågor som rör nedläggningar, etableringar, utbyggnader, köp och försäljningar av företag, etc. måste förstärkas. Löntagarfonderna kommer successivt att leda till detta resultat. Det centrala samordningsoch styrmedlet i näringspolitiken skall vara ett system med regelbundna förhandlingar, avtal mellan staten och de storföretag som dominerar den svenska ekonomin. Med ett hanterligt antal förhandlingar och avtal skulle man kunna uppnå en god täckning av de väsentliga delarna, i första hand den konkurrensutsatta sektorn. Dessa tänkta avtal skulle avse investeringar och produktionsutvidgning i linje med planeringen inom branschen, sättet att lösa miljöfrågor, den tekniska utvecklingen och produktivitetsoch kvalitetsfrågorna, exportprispolitiken, lokaliseringsåtagandena, arbetskraftsfrågorna etc. För att genomföra denna politik förordas att det skapas en näringspolitisk nämnd på hög nivå för den företagsnära näringspolitiken. Den skulle vara sammansatt av representanter för Industriverket, Investeringsbanken, fjärde AP fonden, löntagarfonderna, affärsoch sparbankerna, Industriförbundet, arbetsmarknadsstyrelsen och löntagarorganisationerna. Nämnden skulle under industridepartementet vara ansvarig för den industripolitiska planeringen och samordningen. Löntagarfonderna ses som en naturlig och viktig del i systemet. Som ytterligare ett medel att styra näringslivets utveckling nämns direkta beslut av myndigheterna. Denna metod anses främst tillämplig när det gäller att hindra företag att vidta icke önskvärda åtgärder, vilket är aktuellt ur näringspolitisk synpunkt främst när det gäller konkurrensbegränsningar och etableringar samt i viss mån miljöfrågor. LO önskar också en förstärkning av nuvarande lagstiftning, särskilt med avseende på kontroll av företagsförvärv och uppdelning av Som ett komplement till planinstitut och byggnadslagstiftning borde det vidare enligt rapporten vara nödvändigt att införa någon form av tillståndsprövning för etablering på regional eller lokal nivå. Denna tillståndsprövning skall bygga på två principer, nämligen dels en samhällelig insyn och ett samhälleligt inflytande över etableringarnas omfattning och inriktning, dels en prövning av enskild persons lämplighet som företagare och arbetsgivare. Samma år, 1981, antog också Industritjänstemannaförbundet, SIF, ett industripolitiskt program. Enligt SIF-utredarna bör syftet med all ekonomisk politik inkl. industripolitiken vara att påverka resursanvändningen, så att en samhällsekonomiskt riktig användning kan uppnås. Med samhällsekonomisk effektivitet avses att produktionen måste uppnå största möjliga produktionsvärde inom näringslivet, samtidigt som politiskt uppställda produktionsmål inom den offentliga sektorn skall uppnås till lägsta möjliga kostnad. Industrins utveckling måste enligt rapporten inordnas i ett större samhällsperspektiv, vilket innebär att övergripande ekonomisk-politiska mål för industriproduktion och utveckling måste uppfyllas. Näringspolitiska åtgärder som anges är bl.a. att samhället tar ett större ansvar för att nya industriprojekt planeras och genomförs, att årliga avsättningar av företagens vinster sker företagsvis i investeringsfonder under fackligt inflytande och att felaktiga nedläggningar av befintliga industrier förhindras. Någon form av löntagarfonder anses ofrånkomlig. För att åstadkomma den samordning av industrins investeringar som anses nödvändig fordras att staten åtar sig det övergripande ansvaret för att samhällsekonomiskt önskvärda investeringar genomförs inom industrin. BI. a. bör de industripolitiska myndigheterna systematiskt pröva viktigare investeringar från samhällsekonomisk synpunkt. Staten måste också ta det övergripande ansvaret för att nedläggningar av företag och anläggningar förhindras, om dessa ur samhällsekonomisk synpunkt bör drivas vidare. Den samhällsekonomiska önskvärdheten av fortsatt drift av nedläggningshotade företag bör också systematiskt prövas.

Förslaget förutsätter utomordentligt långtgående statlig planering av hela industrisektorn. För att handlägga planeringsarbetet och genomföra planerna föreslås ett system med branschstyrelser, som skall svara för att utvecklingen inom resp. bransch blir samhällsekonomiskt riktig. De industripolitiska myndigheterna förutsätts branschvis upprätta offensiva strukturplaner, som skall omfatta en framförhållning på fem till tio år. Som underlag för dessa planer skall givetvis finnas motsvarande planer inom de enskilda företagen. Dessa fackliga ambitioner står i god samklang med liknande tankar i det socialdemokratiska partiprogrammet. Däremot har de mycket litet att göra med den marknadsekonomi som finansministern tidigare under debatten bekände sig till. Man kan inte undgå att fråga sig hur en finansminister som hyser sådana tankar trots det kan lägga fram detta eländiga fondförslag. Herr talman! Förslaget om s.k. löntagarfonder handlar inte om att trygga jobben. Det handlar inte om ökad insyn och ökat medbestämmande för arbetare och tjänstemän i företagen. Det handlar inte om att trygga pensionerna och inte heller om hur vi skall klara den ekonomiska krisen. Det handlar om hur man i Sverige skall införa en socialistisk planhushållning där den fackliga, politiska och ekonomiska makten förenas i ett system som den enskilda människan har att underordna sig. Vi moderater kommer alltid att bekämpa ett sådant system.

Herr talman! Jag motsätter mig bestämt regeringens förslag om s.k. löntagarfonder. Jag vill uppehålla mig vid förslagets regionalpolitiska konsekvenser. Förslaget innebär att pengar kommer att gå från de små företagen och deras anställda till de största och rikaste aktieägarnas fickor. Det innebär också att pengar kommer att tas från det stora flertalet av våra kommuner och föras till framför allt Stockholm och några få andra större stadsområden. Förslaget innebär alltså ytterligare centralisering av makt, arbete och bebyggelse. Det är uttryck för 1980-talets socialistiska centraliseringspolitik. På 1960-talet upplevde vi en socialdemokrati och en socialistisk LO-ledning som var negativa till de små företagen, till landsbygden, till de små kommunerna osv. — och i motsvarande grad ensidigt positiva till storföretag och storstäder. Den politiken har efterlämnat svårläkta sår i stora delar av vårt land. I dag står det allt klarare att det är de mindre företagen — och många nya sådana — som måste vara stommen i näringsliv och sysselsättning. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna klara oss ur krisen. Men de socialistiska, centralistiska fonderna blockerar såväl psykologiskt som i sak en sådan positiv utveckling. Vi ser i dag hur regeringen och också andra krafter är kallsinniga mot de stora delar av vårt land som har regionalpolitiska bekymmer. Ännu har man väl inte så öppet och ensidigt som på 1960-talet vågat favorisera stora städer och stora företag. Men med de s.k. löntagarfonderna torde resultatet bli just en 60-talsmodell — dvs. centralisering av makt, arbete och bosättning. Detta fondsystem hindrar en positiv utveckling — och det drabbar hårdast de svagaste områdena och folkgrupperna. Detta är naturligtvis tvärtemot vad svenska folket önskar. Landsbygden och det stora flertalet kommuner tål inte ytterligare flyttlasspolitik. De folktäta områdena skulle få ytterligare trängsel, trafikproblem och försämrade miljöförhållanden. Centern arbetar för att olika delar av landet, landsbygd såväl som storstad, i balans med varandra skall kunna utvecklas genom ett effektivt näringsliv och med goda livsmiljöer. Därför måste vi stoppa regeringens fondförslag. Herr talman! Jag yrkar avslag på regeringens förslag och bifall till centerns reservationer.